Kammaren övergår nu till att debattera jordbruksutskottets betänkande 3 om luftvård.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 3 behandlar motioner om luftvård. Bilavgaserna är ett av de stora luftvårdsproblemen i dagens samhälle. Därför är det naturligt att större delen av betänkandet behandlar just avgasproblemen. År 1977 tillsatte den borgerliga regeringen en utredning som kallade sig bilavgaskommittén. Kommittén fastslår i sitt betänkande att problemets lösning är att utnyttja bästa möjliga teknik för avgasrening av fordon, dvs. katalysatorrening, vilket förutsätter blyfri bensin. Då sådan ej finns att tillgå här i landet, föreslår kommittén att Sverige skall ansluta sig till de krav som Schweiz beslutat att införa 1988. Dessa krav är de hårdaste som är — teoretiskt i alla fall — genomförbara med blyad bensin. Kommittén föreslår också att internationella förhandlingar inleds i syfte att uppnå bredaste möjliga överenskommelse om ett åtgärdsprogram. Målet för avgasreningen måste vara att så snabbt som möjligt nå de krav som i dag gäller i Amerika. Från moderata samlingspartiets sida har vi konsekvent hävdat att Sverige inte kan gå någon annan väg än den det övriga Europa väljer i denna fråga. En isolerad svensk handlingslinje kostar pengar och är mycket svår att genomföra praktiskt. Att den moderata ståndpunkten är riktig visar utvecklingen i Europa i dag. England har i april deklarerat att man har för avsikt att övergå till blyfri bensin senast 1990, och i juli anmälde Västtyskland på regeringsnivå att man kommer att verka för att senast 1986 införa blyfri bensin och katalysatorrening för att nå kraven i USA för 1983. Herr talman! Nu om någonsin måste vi här i landet söka gemensamma lösningar med Europeiska gemenskaperna. Härigenom kan vi påverka utformningen av t.ex. typbesiktningsprogrammen och andra kontrollprogram som erfordras. Den kostnadsfördyring som genomförandet av skärpta avgaskrav kommer att medföra för bilismen kan vi på detta sätt i någon mån eliminera eller minska. De nordiska miljöministrarnas konferens i går behandlade bl.a. avgaskraven. Man uttalade att man skall försöka tillvarata de möjligheter till en bred internationell samverkan i denna fråga som särskilt de västtyska åtgärderna för skärpta avgaskrav och blyfri bensin banar väg för. Detta uttalande ligger helt i linje med moderata samlingspartiets ställningstagande i bilavgaskommittén, vilket har uppföljts i motion 1657 som behandlas i detta betänkande och som vi har fullföljt med reservation 3. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 vid jordbruksutskottets betänkande 3.
Herr talman! Centerpartiet har i en motion tagit upp frågor som gäller brytningen av skiffer. Motionen tar upp betydelsefulla problem. 1981 års energikommitté arbetar med de här frågorna, och det är rimligt att den får slutföra sitt arbete.

Det gäller jord som varit odlad sedan stenåldern, i ett tätbefolkat område med många byar. Ja, det sägs t.o.m. att det finns 47 kyrkor på Västgötaoch Närkeslätterna som vilar på skifferlager. Det är därför självklart att frågorna om eventuell skifferbrytning ses med mycket stor oro av de människor som bor i de områden som är berörda. Riksdagen måste hålla skifferfrågorna under kontinuerlig bevakning. I bilavgaskommitténs betänkande, Bilar och renare luft, konstateras att biltrafiken svarar för en mycket stor del av föroreningarna i Sverige. Man föreslår i denna utredning att ett dubbelt system införs och att bilar fr.o.m. 1988 års modell skall vara försedda med ett sådant system som beslutats av Schweiz och att det dessutom, på frivillig basis, skall finnas katalytisk rening av USA-modell. Sedan dess har, som tidigare sagts, åtskilligt hänt på det internationella området. Västtyska regeringen har uttalat sig för införande av blyfri bensin, och samma uttalande har gjorts i England och Holland. Det är då angeläget att motsvarande uttalande görs i Sverige. Jag beklagar att jordbruksminis tern vid en tidigare interpellationsdebatt har sagt att ett principuttalande bör vänta. Jag vill i det här sammanhanget påminna om att riksdagen på jordbruksutskottets förslag redan 1979 underströk vikten av att en tidsplan fastställs för en fullständig avveckling av blytillsatser i bensin. Denna tidsplan har regeringen alltså ännu inte redovisat. Det finns nu, enligt folkpartiets uppfattning, anledning att känna oro för att det förhållandet att bilavgaskommitténs förslag inte överensstämmer med de nya signalerna från Europa kommer att försena redovisningen av tidsplanen. Det får inte bli en ny, lång och omfattande utredningsrunda, och det är angeläget att regeringen snarast redovisar förslag om övergång till blyfri bensin. Något som enligt folkpartiets uppfattning, herr talman, också är anmärkningsvärt är att den rapport som arbetsgruppen för blyfri bensin tidigare redovisat tydligen av någon anledning har lagts åt sidan. Denna rapport visar klart att det går att relativt omgående införa blyfri bensin. Hälften av alla bilar som finns i landet, och bland dem alla som är tillverkade här, går att köra på blyfri bensin. Denna bensin skulle visserligen bli något dyrare, men medvetandet om blyets skaderisker är stort i landet — även om det inte alla gånger förefaller vara så när riksdagen diskuterar dessa frågor. Medvetenheten är så stor att många bilägare i landet frivilligt skulle betala merkostnaden för att inte behöva medverka i miljöförstöringen med bly. De skulle i stället välja alternativet blyfri bensin redan nu. Problemet, herr talman, är emellertid att denna bensin inte tillhandahålls i landet. Att förutsättningarna finns för snabba ställningstaganden är dock klart redovisat i rapporten Bensin och bly. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I en motion som väcktes under förra riksmötet har vpk föreslagit vissa åtgärder mot förorening av luft, vatten och mark. I det här betänkandet från jordbruksutskottet behandlas yrkande 3 i denna motion, det yrkande som handlar om åtgärder för att minska luftföroreningarna från motorfordon. I vår motion har vi rätt ingående redogjort för de luftföroreningar och skador som härrör från bilavgaser, varför jag inte behöver återupprepa detta nu — jag kan således hänvisa till motionen. Vårt yrkande innebär att det av riksdagen år 1979 begärda åtgärdsprogrammet utan ytterligare dröjsmål läggs fram och att en tidsplan för övergång till blyfri bensin fastläggs. Utskottet är enigt i sin bedömning att föroreningar från bilar genom bl.a. avgasutsläpp blivit en dominerande miljöfråga. Men när det gäller frågan om åtgärder förutsätter utskottet att de problem som tas upp i motionen inom en snar framtid kommer under regeringens prövning. Likaså utgår utskottet ifrån att med hänsyn till de stora problem som bilavgaserna förorsakar frågan kommer att behandlas skyndsamt och att ett samlat åtgärdsprogram enligt 1979 års riksdagsbeslut kommer att framläggas. Herr talman! Vi anser att de här problemen är så stora och så allvarliga att man nu inte kan nöja sig med att förutsätta eller att utgå ifrån att något kommer att hända. Ett åtgärdsprogram begärdes redan 1979. Det är enligt vår mening dags att gå till handling. Jag vill därför yrka bifall till reservation 1, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Sverige är ett ganska litet land i dessa sammanhang. Vi är ett glesbygdsland med relativt få motorfordon per ytenhet osv., och det bör vi nog observera. Sverige kan i dag inte gå före det övriga Europa, såsom vi ser det i moderata samlingspartiet. Vi behöver inte heller göra det. I dag har vi nämligen problem att följa Europa. Bilavgaskommittén, där jag själv var ledamot, föreslog att Schweiz-87-kraven införs 1988. Tyskarna vill ha betydligt mer skärpta krav redan 1986, och de vill även införa blyfri bensin. Naturligtvis skall vi försöka följa Europa och EG, vår stora handelspartner som vi har så mycket förbindelser med. John Andersson säger att det är dags att gå till handling. Förvisso är det så. Jag tycker att den svenska regeringen skall gå till handling och verkligen ta upp mycket nära kontakter med EG för att därigenom, som jag sade i mitt anförande, kunna påverka utformningen av typbesiktningsprogram, kontrollprogram osv. Vi gör betydligt mer nytta med den sakkunskap vi har här i landet, om vi verkligen aktivt arbetar sida vid sida med våra vänner nere i Europa. Man fordrar mycket snabba ställningstaganden i frågan om blyfri bensin. Det är lätt att tala om detta, men det är väldigt svårt att genomföra det. Det kommer att bli mycket kostsamt. Vi skall ha klart för oss att det är två helt skilda distributionssystem som skall byggas upp i detta land. Det kostar pengar, och det kommer att ta tid. Herr talman! Kan vi följa Europa i detta sammanhang, så är det till gagn för landet, för bilismen och för invånarna i Sverige.
Herr talman! Jag ser inget hinder för att vårt land, trots att det är litet och glest befolkat, skulle försöka gå i spetsen när det gäller frågan om bilavgaserna och deras rening. Rapporterna om effekter av försurningen och därmed sammanhängande problem duggar nu mycket tätt. Det har tidigare i dag talats om skogsdöden i Tyskland och andra länder och att även vi här i landet nu börjar märka av den. Om inget händer på detta område vet ingen var vi hamnar. Vi kan i dag i tidningarna också läsa om kvicksilvret i våra sjöar. Det finns en mängd sådana här problem som debatteras mycket just i dessa dagar. Det bör vara möjligt för Sverige att både ta initiativ här i landet och att påverka bilavgasfrågan internationellt. Det är dags att man här går till handling och inte avvaktar vad andra länder eventuellt kommer att göra. Det finns dock vissa förhoppningar om att utvecklingen kommer att gå snabbare även i andra länder. Signalerna från Västtyskland och andra länder när det gäller just problemet med bilavgaserna har redan omtalats.
Herr talman! John Andersson säger att vi kan gå före. Vi har i dag knappast tid att göra det, därför att nu går man före nere i övriga Europa. Det är dags att gå till handling, säger John Andersson. Ja, det är förvisso riktigt. Jag sade just att den svenska regeringen nu skall gå till handling, inleda förhandlingar och försöka vara med och påverka utvecklingen. Det händer saker nere i övriga Europa. Jag märkte att John Andersson i alla fall hade observerat detta. Om tyskarna och EG kan driva denna fråga så, att en lösning av hela denna problematik föreligger 1986 har det gått mycket snabbt. Snabbare kan vi inte gå, hur vi än beslutar i dag.

Herr talman! Luftvård, som vi i dag diskuterar, är en viktig fråga. Den frågeställning som har debatterats här — om vi i Sverige kan gå före övriga Eutopa — är naturligtvis en väsentlig del i denna debatt. Självfallet kan vi gå före. Det har vi gjort i många andra avseenden när det gäller miljöfrågor. I annat fall skulle vi på de flesta områden ha stått stilla och stampat. Vi kan som exempel ta vattenområdet. Vi hade mycket stora föroreningar i våra vattendrag för ett antal år sedan. Men de insatser som är gjorda har faktiskt gett oss ett vatten som är ganska bra. Alla de som står här utanför riksdagshuset och fiskar är ett mycket klart bevis på detta. Det går inte att göra på motsvarande sätt i någon annan europeisk storstad. Skulle vi när det gäller vattnet ha resonerat på samma sätt som en del nu gör när det gäller luftvården skulle vi ha stått och stampat på samma ställe som för flera år sedan. Nu säger i och för sig Sven Eric Lorentzon att det händer saker och ting nere i Europa. Det är det som motiverar att vi i dag säger ifrån till regeringen att den måste ta itu med dessa frågor. Bilavgaskommittén har ju blivit förbikörd. Det är de förslag som bilavgaskommittén har kommit med som regeringen i dag överväger. Regeringen måste dessutom bedöma det som har gjorts eller sagts i Västtyskland, Holland och Storbritannien. Bilavgaserna utgör en mycket stor del av de totala luftföroreningarna i vårt land. Nästan hela utsläppet av koloxid i Sverige kommer från bilarna. För kväveoxidutsläppet är siffran 60 26, och samma siffra gäller för utsläppet av kolväten. Vi vet också att koloxid och kolväten tillsammans skapar ozon och andra oxidanter. Det är ämnen som är giftiga. Man hör också talas om dem som fotokemisk smog. I väldigt många av våra tätorter förekommer dessa föroreningar. Det innebär att vi måste göra någonting, och vi måste göra det snabbt. Vi har väntat på bilavgaskommitténs förslag, och när det nu har kommit är det viktigt att det händer något snabbt, men man måste då också ta med i bilden vad som händer ute i Europa. Vi har i dag i Sverige ett avgasreningssystem som kallas A 10. Det system vi vill ha är USA-83. Om utsläppen av koloxid, kolväten och kväveoxider i det svenska systemet sätts till 100, kan vi konstatera att vi med ett USA-83-system skulle få ett utsläpp av koloxid på bara 30 96, av kolväten på 20 96 och av kväveoxider på 25 90. Vi skulle alltså få högst väsentliga skillnader i utsläppsmängderna om vi valde USA-systemet. Skulle vi i stället gå den andra vägen och välja ett system som i dag är gängse ute i Europa, då skulle vi öka våra utsläpp. Vart debatten ute i Europa leder vet vi ännu inte, men vi vet att det finns starka krafter för att man skall göra någonting. Genom att vidta åtgärder här i Sverige kan vi hjälpa till och driva på den utvecklingen. Genom att avvakta gör vi ingen nytta. Tillsammans med folkpartiet har vi centerledamöter till detta betänkande fogat en reservation där vi begär att riksdagen skall ge regeringen till känna att vi vill ha ett förslag om blyfri bensin och katalytisk rening och att vi vill ha det mycket snabbt så att arbetet kan påbörjas så snart som möjligt. Centerpartiet har också flera gånger pläderat för att vi skulle tillverka etanol och blanda den i bensinen och på det sättet ersätta blyet. Det har vi inte fått någon förståelse för och det behandlas inte heller i det här sammanhanget, men jag vill erinra om att vi drivit den frågan. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. I reservation nr 4 har vi tagit upp brytningen av skiffer, vilket vi motsätter oss mycket starkt. Lars Ernestam har utförligt redogjort för vad som skulle kunna bli vådan av en sådan brytning. Vi tycker det är fullkomligt klart att vi redan nu bör säga ifrån att detta är någonting som vi inte vill ha. Brytningen kan ödelägga hela kulturlandskap, den kan spoliera jordbruksmark och kulturvärden. Dessutom uppstår det vid skifferförbränning väldigt många gifter, och hanteringen är också av den orsaken olämplig. Jag yrkar med detta bifall även till reservation nr 4.

Herr talman! Den ökande bilismen och våra ökade kunskaper om utsläppens art har gjort att föroreningarna genom bilavgaser har blivit en mycket viktig miljöfråga. Vi har varje år i riksdagen diskuterat hoten mot den luft vi andas. År 1979 beslöt vi gemensamt att begära ett åtgärdsprogram, men tyvärr har detta dröjt. Nu får vi vänta med programmet i avvaktan på att de förslag som i maj 1983 lämnades av bilavgaskommittén skall prövas av remissinstanser och beredas av regeringen. Som vi har hört här har vi genom olika framstötar i europeiska stater redan nu fått något ändrade förutsättningar. Men vad jag tycker är viktigt och som Sven Eric Lorentzon inte nämnde var att bilavgaskommittén bl.a. har konstaterat att de olika ämnen som ingår i bilavgaser har effekter på människans hälsa — det är ju något som ibland har bestritts, bl.a. av bilindustrin. De kan ge obehag och sjukdomssymtom från lungor och lungvägar. De kan ge upphov till olika former av cancer, missbildningar eller genetiska skador. Via blodbanan kan de också sprida sig till olika organ i kroppen. Jag tycker det är viktigt att vi talar om detta och att vi också tar hänsyn till det. Blybelastningen ligger nu mycket nära de nivåer där man konstaterat hälsoeffekter, speciellt för barn, så de föräldrar som demonstrerade utanför riksdagshuset 1979 hade ett angeläget ärende. Vad kan man då göra för att råda bot på riskerna? Statens miljömedicinska laboratorium anser att Sverige bör anpassa sig till USA-alternativet men att man kortsiktigt också kan acceptera Schweiz-alternativet beträffande avgasrening. I vad gäller blyfri bensin föreslår kommittén att man skall övergå till blyfri bensin successivt från den 1 juli 1985 till 1987. Jag har beskrivit kommitténs förslag så här ingående, därför att jag vill visa att de flesta av kraven i reservationerna om blyfri bensin och begränsning av utsläppen redan nu är föremål för prövning av remissinstanserna och senare för beredning i regeringskansliet. Därför anser vi inte att någon ytterligare åtgärd från riksdagen är behövlig i dag. Det framgår klart att man från kommitténs sida vill ha en långtgående anpassning till internationella normer. Som tidigare sagts här har också vissa EG-stater uttalat sig för blyfri bensin och utsläppsbegränsningar. Jag vill knyta en liten anmärkning till det som jag nyss hörde Sven Eric Lorentzon säga här från talarstolen, att det är viktigt att vi nu följer samma mönster som det övriga Europa. Det sade moderaterna också när de skrev sin motion. Men då hade man i Europa helt andra krav — då var man där inte alls så miljömedveten. Men det är ju bra att man ändrat sig. Jag skulle gärna vilja säga till Sven Eric Lorentzon att jag tror att det är viktigt att Sverige inte är en vindflöjel till EG och bara rättar sig efter vad som händer där. Det är viktigt att vi verkligen har modet att försöka föra en miljöpolitik som tar hänsyn till att vi vill skydda människorna mot ohälsa. Om det sedan går att i samarbete och vid förhandlingar komma till samma ståndpunkter som EG är det bra, men jag tror inte att det skall vara ett krav, för i så fall kan vi nog inte hävda en egen svensk miljöpolitik. Sven Eric Lorentzon sade att det kostar pengar om vi inte följer samma normer som det övriga Europa. Mot det kan man ställa att det kanske kostar svenska människoliv att vänta för länge på Europa. Därför kan det finnas skäl att ta dessa krav på lyhördhet för andra länder med någon nypa salt. Jag tror alltså att reservanterna från vpk, centern, folkpartiet och moderaterna inte kommer att få vänta på åtgärder så länge till. Väntetiden har ju redan varit lång. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag på de berörda punkterna och avslag på reservationerna 1, 2 och 3. När det gäller möjligheten att utnyttja svensk alunskiffer som bränsle vill centerpartiet att riksdagen redan nu — utan att avvakta behandlingen av det förslag som framlades av energikommittén i våras — skall uttala sig för att inte utnyttja denna energikälla, därför att brytningen hotar åkermark och att förbränningen av skiffer kanske kan ge miljöproblem. Det kan finnas skäl att bedöma utnyttjandet av olika energikällor och deras miljöeffekter i ett sammanhang. Därför föreslår utskottet att yrkandet i motion 1094 om skifferbränning inte föranleder någon åtgärd. Jag yrkar bifall till utskottets Till sist vill jag gärna säga att vi socialdemokrater finner det mycket glädjande att miljömedvetenheten ökar i vår omvärld — speciellt i Europa. Detta — tillsammans med det rikhaltiga material om olika risker som bilavgaskommittén lagt fram mot bakgrund av många mätningar och försöksverksamhet i våra tätorter — bör kunna bli ett gott underlag för ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i våra tätorter och längs våra trafikleder, ett åtgärdsprogram som också kan tillförsäkra våra barn en bättre hälsa. Man kan genom ett sådant åtgärdsprogram också undanröja de stora risker som är förknippade med avgaserna på våra gator och främst drabbar våra barn.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte tog upp SML:s rapport om hälsoeffekterna. Jag kunde naturligtvis ha gått in på saken mera i detalj, men jag trodde inte att det skulle behövas. Både i utredningen och här är vi ense om att det finns stora hälsorisker på grund av bilavgaserna. Jag tror också att rapporten kan vara ett mycket gott underlag för fortsatta diskussioner. I utredningen — som var enig, bortsett ifrån att jag reserverade mig mot huvudlinjen — var man överens om att år 1988 gå över till Schweizkraven. Schweiznormerna är inte genomförda någonstans i världen, och därför vet vi inte vad de kommer att innebära. Grethe Lundblad får ursäkta, men jag tror att det är omöjligt att just Sverige och Schweiz skall kunna ha speciella krav. I min reservation i utredningen framhöll jag att Sverige måste ansluta sig till de andra europeiska länderna när det gäller den här frågan, och det var intressant att Grethe Lundblad också tog upp den saken. Vad är det som händer nu? Jo, de andra länderna går före och till dessa länder sällar sig i dag Schweiz och Österrike. Andra följer säkert efter. Vi är alltså på väg att ansluta oss till de högst ställda kraven i världen, nämligen de amerikanska och japanska kraven. Låt oss nu vara sams och arbeta för att de skall kunna genomföras. Det finns ju inga delade meningar härvidlag. Vi har länge föreslagit att Sverige skulle ansluta sig till utvecklingen i den västeuropeiska gemenskapen, och vi är ju inte helt ovetande om hur diskussionerna går i andra europeiska länder, Grethe Lundblad. När betänkandet lades fram visste man nog en hel del om vad som skulle komma. Grethe Lundblad dramatiserade och sade att det kan komma att kosta liv, om man följer de övriga europeiska länderna, men jag tycker att vi skall ha en betydligt mer nyanserad och saklig debatt och inte måla sådana bilder. Det tror jag alla tjänar på, liksom också själva saken, och det senare är väl det viktigaste.
Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över att Grethe Lundblad så klart framhöll att frågorna om bly i bensin är ett miljöproblem som måste lösas. Det var också bra att Grethe Lundblad så klart sade ifrån att också hon inte ser det hela som en fråga som enbart gäller anpassning till tekniska förhållanden i andra länder. Självfallet är detta en miljöfråga. Jag fann det inte riktigt lika tillfredsställande att Grethe Lundblad sade att vi inte nu behöver göra något uttalande. Är det inte så, att Sverige traditionellt har legat före på miljöområdet? Nu har alltså en rad länder uttalat sig om blyfri bensin, och då skulle naturligtvis ett uttalande i enlighet med vår reservation opinionsmässigt verka mycket bra ute i Europa. Jag vill än en gång fråga Grethe Lundblad: Varför kan vi inte nu gemensamt göra detta uttalande?
Herr talman! Grethe Lundblads resonemang när det gäller bilavgaserna överensstämmer ju till stor del med vårt resonemang. Därför tycker jag att de slutsatser som Grethe Lundblad kommer fram till i dag, liksom dem hon kom fram till vid behandlingen i utskottet, är litet felaktiga. Är vi överens om att det här är någonting viktigt och att någonting måste göras, och det ganska snart, borde det också vara rimligt att ge regeringen detta till känna. Jag har diskuterat den här frågan med socialdemokrater tidigare, även när socialdemokraterna befann sig i oppositionsställning. Då var tillförsikten inte lika stor, utan man hade mycket bråttom. Då skulle riksdagen uttala sig omedelbart. Vid den tiden fanns det en utredning som arbetade med saken. Nu är utredningen klar, och vi har fått nya signaler utifrån. Det finns alltså nya möjligheter, och vi borde därför agera nu, det är det som kan ge resultat. Däremot är inte Grethe Lundblads resonemang när det gäller skifferbrytning lika tillfredsställande. Från centerpartiets håll vill vi tala om att skiffer inte är något objekt att bryta, och då behöver vi inte heller ha med detta och diskutera det i utredningen. Vi skall diskutera de bränslen och de energislag som är aktuella — inte dem som vi redan från början vet att vi inte vill använda. Man åstadkommer så stora skador i miljön och naturen genom skifferbrytning att det är rimligt och riktigt att redan nu tala om att vi inte räknar in detta i de energislag som vi skall använda under överskådlig tid.
Herr talman! Vi krävde ett åtgärdsprogram mot skadorna av bilavgaser år 1979. Men det hände inte någonting under åren 1980-1982. Jag vet att utredningen satt och arbetade då, men nu har denna utredning i maj månad kommit med sitt betänkande, som varit ute på remiss — remisserna har just sammanställts. Det har alltså varit omöjligt för regeringen att lägga fram ett förslag. Men jag önskar lika intensivt som mina meddebattörer att vi skall få ett förslag snart och att det är tillfredsställande ur svensk miljösynpunkt. Till Sven Eric Lorentzon skulle jag vilja säga: Han var ensam reservant i bilavgaskommittén om att kräva anpassning till EG:s bestämmelser, som vid den tiden inte alls var särskilt hårda. De bestämmelserna är inte särskilt hårda i dag heller. Det enda vi har att lyssna till i dag är ju olika uttalanden från myndigheter och regeringsrepresentanter inom EG, men vi har inte ännu sett något bestämt beslut inom EG — det brukar ju ta lång tid inom EG att bli överens. Därför vill jag upprepa: Jag önskar inte att Sverige som en lydstat skall följa EG, utan med hänsyn till att vi skall gå in i förhandlingar med andra stater tycker jag att vi skall kunna stå för en egen miljöpolitik i Sverige. Och jag är lika angelägen som Lars Ernestam om att det snart skall hända något. Jag tycker att man måste vara något varierad när man kräver total efterföljd av andra staters politik på det här området.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att ett betänkande kom i maj och att vi inte gärna kan kräva att ett förslag skall vara framme redan nu. Nej, vi har inte krävt att ett förslag skulle vara framme redan nu, men vi har krävt ett uttalande till regeringen om att det förslag som kom inte är till fyllest utan att vi måste komplettera det och ställa högre krav. Och jag är tillfredsställd med att Grethe Lundblad i sitt anförande har gett uttryck för att det bör vara ambitionen. Men då borde vi kunna tala om det för regeringen, så att den har med detta i sitt arbete framöver.
Herr talman! Med den ståndpunkt i sakfrågorna som Grethe Lundblad redovisar borde väl ett uttalande vara ett positivt ställningstagande till de sakfrågor som hon säger sig stå bakom.
Herr talman! Det gäller inte, Grethe Lundblad, att följa andra stater utan att samarbeta och finna lösningar ihop med andra stater. Det är riktigt som Grethe Lundblad säger att jag var ensam reservant. Och jag kan säga till Grethe Lundblad: Utvecklingen visar att jag kommer att få rätt. Däremot kommer Grethe Lundblads partikamrater inte att få rätt.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga att jag ser uttalandena i dag om mötet med de nordiska miljöministrarna som ett tecken på att någonting snart är på gång, att man alltså inom Norden vill försöka nå enighet. Vi försöker ju ofta få nordiska lösningar. Däremot är jag inte lika säker som Sven Eric Lorentzon på att det går att få enighet med hela Europa, och jag tycker inte att vi skall vänta på det. Skillnaden mellan mig och mina meddebattörer är naturligtvis att jag har större förtroende för regeringen än de har. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag, som innebär att man inte vidtar något med anledning av motionerna utan med lugn avvaktar regeringens åtgärder.

Herr talman! Med stigande förvåning har jag i dag lyssnat på den miljöpolitiska debatten. Jag begärde ordet när Grethe Lundblad, som talesman för utskottet, förklarade varför man inte vill göra något uttalande till regeringen med att säga att eftersom luftvården är föremål för prövning av regeringens kansli nöjer sig utskottet med det. Jag vill påminna Grethe Lundblad om att det under er tid i opposition lät annorlunda. Då krävde ni åtgärdsprogram för luftvården och mot föroreningarna från bilarna. Men nu när ni sitter i regeringsställning hänvisar ni till den utredning som den borgerliga regeringen tillsatte, och som jag som jordbruksminister skrev direktiven till. Nu duger den utredningen helt plötsligt att gömma sig bakom. Jag har i och för sig inte något emot det. Jag tycker bara att ni borde vara litet mer stringenta i er argumentation. Det är ändå inte så många år sedan som Grethe Lundblad och andra hävdade någonting helt annat i riksdagen. Nu hoppas jag att regeringen verkligen skall göra något positivt av den här utredningen. Självklart är detta, som Sven Eric Lorentzon säger, en internationell fråga. Men man kan inte säga så, Sven Eric Lorentzon, och samtidigt säga: Tyvärr, det här kostar pengar. Sven Eric Lorentzon säger hela tiden att miljövård och åtgärder mot luftföroreningar kostar pengar och att man därför kanske inte får ha så bråttom. Då är samarbetet det viktigaste. Ja, samarbetet är viktigt. Men vi kommer aldrig någonstans i det samarbetet om vi inte själva föregår med gott exempel. Jag försäkrar kammarens ledamöter att varken i försurningsfrågan eller när det gäller bättre avgasrening hade vi haft den här diskussionen ute i Europa i dag om inte den liberale miljöministern i Västtyskland hade varit den som tog initiativet och drev de här frågorna. Det var den bästa medhjälpare Sverige kunde få i det kraftfulla arbetet mot försurningen och för bättre bilavgasrening. Därför hoppas jag bara, herr talman, att det inte enbart skall vara vackra ord när utskottet säger att man litar på att regeringen skall gå vidare. Såvitt jag vet har inga ministerinitiativ tagits från den svenska regeringen för att sluta bilaterala avtal. Vad man har gjort är att på tjänstemannanivå försöka få bilaterala kontakter, men det är någonting helt annat än det ni krävde i oppositionsställning. Då var det de bilaterala avtalen som var så kolossalt viktiga. Nu skulle jag gärna vilja höra om Grethe Lundblad, som jag uppfattade som utskottets majoritetsrepresentant, har kännedom om hur regeringen tänker lägga upp sitt åtgärdsprogram i den här frågan. Det tycker jag skulle vara intressant för kammaren att få veta, i stället för att bara bli hänvisad till det arbete som pågår.

Herr talman! Jag vill gärna säga att när vi begärde ett åtgärdsprogram 1979 var inte socialdemokraterna ensamma, utan alla partier i utskottet begärde det — även Anders Dahlgrens eget parti. Vi gjorde det därför att det stod många människor på Stockholms gator och klagade över riskerna med avgaserna. Vi förstod också att det var väldigt viktigt att det snart hände någonting. Vi har inte protesterat mot utredningen. Det finns ingen s-reservation i utredningen. Därför vill jag gärna säga att när vi då begärde åtgärdsprogrammet var det i den tron att det skulle gå snabbare att få fram någonting. Det hade kanske också varit möjligt att förverkliga någon del. Även om en utredning pågick kunde man ha medverkat till att sänka blyhalten i bensin. Med anledning av det som Anders Dahlgren tog upp kan jag inte låta bli att ställa frågan: Anser verkligen ett tidigare statsråd att man skall skriva regeringen på näsan att den inte har vidtagit åtgärder när den har haft fakta i målet — i detta fall en utrednings betänkande och remissinstansernas uttalanden — i kanske en månad? Jag tycker att det är för mycket begärt att den skulle hinna lägga fram förslag på den korta tiden. Jag anser att regeringen bör få litet längre tid på sig. Jag kan inte stå här och uttala mig för vad regeringen anser, utan jag talar som utskottsmajoritetens talesman. Det står alla ledamöter av den svenska riksdagen fritt att fråga ett statsråd om hans eller hennes uppfattning, men jag kan inte här redovisa ett statsråds mening.
Herr talman! Jag tycker egentligen inte att man skall skriva regeringen någonting på näsan någon gång. Vad jag har efterlyst är konsekvensen i socialdemokraternas resonemang. När socialdemokraterna satt i oppositionsställning var det mycket angeläget att skriva dåvarande regeringen på näsan vad den inte hade gjort. Då förde ni inte den här argumenteringen. Därför bör det rimligen vara precis lika angeläget nu att påpeka vad regeringen bör göra. Sedan säger Grethe Lundblad att det hade varit möjligt för den dåvarande regeringen att göra något även om en utredning arbetade. Ja visst — och vi sänkte också blyhalten i bensin. Men det kanske har förbigått Grethe Lundblad. Och om det hade varit möjligt att göra något mer — vilket det naturligtvis var — borde det vara möjligt för den nuvarande regeringen att göra något i samma fråga. I avgaskommittén fanns också socialdemokratiska ledamöter, och ärendet var inte okänt för det socialdemokratiska partiet vid något tillfälle. Därför är det inte så att regeringen bara har haft någon månad på sig. Jag tror dock inte att det är möjligt att genomföra nya regler snabbt, eftersom det är en fråga av stor omfattning och med internationell räckvidd. Anledningen till att jag över huvud taget har tagit upp detta är att jag anser att regeringen har missat mycket av miljöfrågorna, inte minst i det internationella arbetet. Vi var på sin tid — både under den tid som socialdemokraterna satt i regeringsställning före 1976 och under vår tid efter 1976 — ledande på miljöområdet, internationellt. I dag är det tyvärr inte så, Grethe Lundblad, och det är jag mycket ledsen för.
Herr talman! Såvitt jag hörde rätt sade Anders Dahlgren att vi 1976 var ledande på miljöområdet och inte är det i dag. Jag kan bara konstatera att vi har haft en borgerlig regering under sex år.
Herr talman! Om Grethe Lundblad läser riksdagsprotokollet skall hon finna att jag sade att Sverige var ledande internationellt på miljöområdet både före 1976 och efter 1976, under den tid som vi satt i regeringsställning, men att vårt land i dag tyvärr inte är ledande internationellt i miljöfrågor.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att den socialdemokratiska regeringen redan, såvitt man kan döma av pressmeddelanden och andra besked, har tagit itu med de internationella kontakterna på miljöområdet och haft möten på olika håll i dessa frågor. Därför kan vi också ha förhoppningar om att regeringen snart skall lägga fram ett förslag med anledning av bilavgaskommitténs betänkande. Jag tycker att det hade funnits skäl att rikta kritik mot regeringen om den inte ordentligt hade lyssnat till remissinstanserna och övervägt bilavgaskommitténs förslag och också haft överläggningar med de nordiska länderna innan den lägger fram ett så viktigt förslag. Det har stor betydelse att vi följer ungefär samma regler som våra närmaste grannar. Jag tycker således inte att man kan framföra klander mot regeringen i den här frågan. Det är egentligen rätt ynkligt att vi inte i en sådan här fråga kan försöka vara överens om att det nu skall gå snabbt. I mitt första anförande försökte jag också anlägga den tonen, och jag framförde inte i det inlägget någon som helst kritik mot vad som tidigare hänt. Jag konstaterade bara att utredningsarbetet tagit tid. Det kan vi i och för sig beklaga, men nu tycker jag att vi allihop skall vara överens om att någonting skall hända på detta område.

Herr talman! Jag har stor förståelse för att regeringen behöver fundera — det är lovvärt. Vad jag har riktat kritik emot är i första hand att man har gjort så litet internationellt. Den här frågan är internationell. Grethe Lundblad säger att såvitt hon har förstått av pressmeddelanden osv. har regeringen varit mycket aktiv på det här området. Det vore intressant att få veta vad aktiviteten har bestått i. Jag upprepar att såvitt jag har kunnat konstatera — och jag har försökt följa den här frågan — har man inte gjort någonting på ministernivå när det gäller att lösa de här problemen. Det här är problem som vi inte kan lösa själva i Sverige. Vi kan gå före, och vi kan vara pådrivande, men vi löser dem inte ens i samarbete med de nordiska länderna. Vi måste så långt som möjligt lösa dem i ett samarbete i Europa. Här har såvitt jag vet inga som helst initiativ tagits.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om några av de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande. Reservation nr 1 har tillkommit med anledning av en motion från sju m-ledamöter med hemvist i Norrland. De hyser oro för den naturreproducerade laxen och hävdar med all rätt att uppvandringen mer eller mindre omöjliggörs därför att uppvandringslederna är stängda av redskap. Framför allt är det de s.k. finnfällorna som effektivt hindrar uppvandringen. Utskottet redogör i betänkandet för de åtgärder som vidtagits därigenom att jordbruksministern uppdragit åt chefen för fiskeristyrelsen att utreda, beskriva och kartlägga den aktuella beståndssituationen och det nuvarande laxfisket. Han bör enligt direktiven lämna sina överväganden och förslag senast den 1 april 1984. Jag ingår i den referensgrupp som deltar i utredningen. Efter de sammanträden som vi haft med berörda parter står det helt klart att det otroligt stora olagliga fiske som pågår vid kust och i älvar och det intensiva fisket med fasta redskap äventyrar laxbeståndet i Östersjön. Det finns därför behov av en mera effektiv övervakning, och jag återkommer senare till detta. Men det föreligger också behov av snabba åtgärder beträffande de fasta redskapen. Vi kräver därför i vår reservation att ansökningar om tillstånd för fasta redskap behandlas restriktivt. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 berör användning av fiskeavgiftsmedlen. Där vill vi reservanter återgå till den ordning som rådde före det olyckliga beslutet i riksdagen i juni 1981. Riksdagen beslöt då att hela beloppet skulle gå till forskningsverksamhet, och för fiskevårdande åtgärder erhölls inga pengar av des.k. 2:10-medlen. Man kan nu börja se följderna av detta riksdagsbeslut. En del av pengarna för fiskevårdande åtgärder används för fisketillsyn, och när nu tillsynen inte längre finns pågår ett olaga fiske på uppvandrande lax och laxöring som är minst sagt skrämmande. Det framgick klart vid det möte laxutredningen höll med berörda parter i Sundsvall den 2 november. Det gäller att tillskapa regler och bestämmelser till skydd för de naturreproducerande älvarna, och det gäller att tillse att det erhålls tillräckligt med avelslax i de utbyggda älvarna, så att Vattenfall kan fullgöra de utsättningar man ålagts i vattendomar. Men det är meningslöst att tillskapa lagar och bestämmelser om det inte finns någon som övervakar. Det hjälper inte ens att skälla på havsfisket, som ålagts restriktioner såsom sommarfredning, maskstorlek och liknande och som dessutom kan kontrolleras. De som borde vara mest angelägna att få en ändring till stånd i det här fallet borde rimligtvis vara forskare och experter, som inte svävar i okunnighet om vad som sker och vad som håller på att hända. Om i likhet med tidigare en del av pengarna gick till fiskevårdande åtgärder, skulle betydande insatser kunna göras för övervakning och reproduktion i linje med vad som föreslås i motion 1982/83:479. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Här har man alltså från svensk sida medvetet gått in för att bestraffa svenska yrkesfiskare, därför att man inte har kunnat uppnå en överenskommelse internationellt. Ty det är en bestraffning att inte få fiska under den ljusa årstiden, när vädret som regel är bättre, utan tvingas ut i mörker och kyla under vintern. Det skedde utan tvivel för att göra livet surare för de svenska laxfiskarna, dvs. yrkesfiskarna, eftersom man samtidigt upphävde vinterstoppet. Om man gör livet för fiskaren tillräckligt odrägligt, tvingar man på sikt folk att sluta. Det har ingen verkan för att skydda smålaxen, som man vid förlängningen gjorde gällande. Tvärtom är laxen mindre på vintern än i början på säsongen. Utskottets majoritet säger ändå att det är olyckligt att höstfisket förskjuts till en stormig, kall och mörk årstid. Men längre än så är man inte beredd att sträcka sig. Tydligen tycker man att det räcker att deltidsfiskare, fritidsfiskare och de som fiskar innanför 4 sjömil från baslinjen kan fiska, ty de får ju fiska hela sommaren. Då tänker man inte särskilt mycket på bestånden. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3. Reservationen nr 4 har tillkommit med anledning av motion 1448, som tar upp frågan om när olaga fiske inträffar. Motionen har väckts med anledning av ett mål i högsta domstolen. Målet gällde ett fiskelag, som hade drivit över trålgränsen under den tid som man höll på att lyfta ombord sin fångst. Målet om bestraffningen har upprört många fiskare, då det allmänt anses att domen står i strid mot deras rättstänkande. En trålare som håller på att lyfta in fångsten kan få göra 40-50 lyft, om fångsten har varit lyckad. Det tar flera timmar, om vind och ström sätter in, kan båten driva tiotals sjömil. När en båt är sysselsatt med att lyfta in fångsten för den signaler, som talar om att den inte är manöverfärdig. Den kan alltså inte förflytta sig. Om man under bärgningen närmar sig gränsen, kan man genom det prejudikat som har skapats råka i en minst sagt brydsam situation. I Östersjön t.ex. råder dumpningsförbud. Det innebär att man inte får bärga fångsten på insidan av trålgränsen men inte heller på utsidan dumpa fångsten, som då är död och går till botten. Det finns faktiskt fiskare som vill följa lagen, hur det nu skall ske. Domslutet grundade sig på fiskeristyrelsens bedömning att trålfiske i rättslig mening skall anses fortgå från det trålen lagts ut och till dess trålen i sin helhet tagits ombord igen. Vad händer om en trålare blir bogserad till svensk hamn med trålen i propellern? Ja, om man får tro fiskeristyrelsen — och det gjorde högsta domstolen — har man gjort sig skyldig till olaga fiske. Ty trålen har inte i sin helhet tagits ombord. Sådant händer ganska ofta. Måste man då bogsera båten till något annat land med liberalare lagstiftning än i Sverige? Hur gör man om man får tynge i trålen — vrakdelar och liknande — som man inte klarar av att lyfta ombord utan måste bogsera in på grunt vatten? Det inträffar också ibland. Här har man grundat ett domslut på en total okunnighet hos ett statligt verk om hur praktiskt fiske bedrivs. Hur man sedan kan påstå att fiske pågår när en trålare ligger still och bärgar fångsten är ofattbart. Det behöver man inte vara fiskare för att begripa. Det bordet.o.m. en socialistisk majoritet i jordbruksutskottet förstå. Det är viktigt att vi upprätthåller lagar som inger respekt. När lagarna går ut på att hämnas och drabba människor som hamnat i en situation över vilken de ej råder, har lagarna missat någonting viktigt. Dessutom är det inte fiske och inte fråga om att fånga fisk, varken lagligt eller olagligt, när man bärgar hem det man tidigare har fångat. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. Jag har också synpunkter på reservation nr 5. Men Arne Andersson i Ljung kommer senare att tala för den reservationen, och jag avstår därför. Jag vill emellertid yrka bifall till nämnda reservation. I reservation nr 7 har vi yrkat avslag på en av utskottsmajoriteten tillstyrkt motion med krav på en översyn av användningen av Vättern som övningsområde och på tillskapande av regler för denna verksamhet. Försvarsministern framhåller i sitt interpellationssvar den 16 maj i år att skjutningen utgör ett visst hinder för fisket, men att det förekommer överläggningar som visar att man har viljan att begränsa skadorna. Också vi är klara över detta. Försvarsministern sade i sitt interpellationssvar också att verksamheten är nödvändig för vårt försvars utveckling och att den inte utan orimligt stora kostnader kan flyttas. För yrkesfiskare som drabbas utgår ersättning. Vi föreslår därför i vår reservation att motionen avstyrks. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-5 samt till reservation 7.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida i år liksom tidigare år i motion understrukit angelägenheten av att fiskeflottan förnyas med hänsyn till marinens behov av fältminsvepare. Utskottet redovisar det aktuella läget och framhåller att frågor i linje med motionens syfte är, som det heter, föremål för överväganden i vederbörande instanser. Med hänvisning till detta görs från folkpartiets sida i denna fråga inga ytterligare ställningstaganden, men vi , kommer att följa dess hantering i fortsättningen. Folkpartiet har i en partimotion också tagit upp frågan om vattenbruket. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att ärendet bereds i regeringskansliet. Vi har nyss haft en omfattande diskussion här i kammaren om regeringskansliets beredning av olika frågor. Från folkpartiet finner vi, inte minst 'mot bakgrund av förslag om miljöavgifter, som nu är föremål för behandling inom jordbruksutskottet, att frågorna om vattenföroreningar i samband med fiskodling bör kunna lösas genom forskningsoch utvecklingsarbete. Jag yrkar bifall till reservation 8. Ett antal fiskare har, som Jens Eriksson nyss redovisade, dömts för olaga trålfiske, eftersom deras fartyg under bärgningen av fångsten drivit innanför den gräns där det är förbjudet att bedriva sådant fiske. Domslutet innebär att fisket i rättslig mening anses avslutat först när trålen i dess helhet tagits ombord. Som det står i trepartimotionen anser man bland de fiskare som arbetar med trålfiske att fisket är avslutat tidigare än när trålen i dess helhet har tagits upp. Inget har enligt folkpartiets uppfattning framkommit vid utskottets behandling av ärendet som talar för att de yrkesverksammas uppfattning om den faktiska tidpunkten för fiskets avslutande skulle vara felaktig. Jag yrkar därför bifall till reservation 4, som innebär att fiskeförfattningarna bör ändras enligt motionens förslag. Riksdagen beslutade föregående år att beställa frisläppande av handredskapsfiske längs stränder och kustavsnitt som nu är enskilda fiskevatten. Riksdagens plötsliga och oväntade beslut, som inte var kombinerat med en tillfredsställande redovisning av kostnaderna, väckte en stor och stark reaktion bland yrkesverksamma och andra intressenter. Jag vill säga att det i och för sig självfallet är angeläget att så stora områden som möjligt görs tillgängliga för fritidsfiske med handredskap, men att så plötsligt som då skedde besluta om intrång i äganderätten för enskilda näringsidkare var olyckligt. Det hade varit mycket rimligare att med hjälp av tidigare regler för fiskevårdsområden successivt i samverkan med berörda parter upplåta fiskevatten. Detsamma gäller beträffande frisläppande av fiskevatten. Jag tror att man hade kommit mycket längre efter frivilliglinjen. Det borde dessutom ha förekommit en redovisning som ställer de omedelbara kostnaderna för inlösen av berörda vatten mot fiskefrämjande åtgärder som är erforderliga, men som nu tydligen måste eftersättas. Jag yrkar bifall till reservation 5. Ett bra exempel på hur fiskevårdande åtgärder blir eftersatta på grund av majoritetens avoga inställning är behandlingen av den motion som jag tillsammans med Anders Svärd har väckt om främjande av storrödingbeståndet i sjön Vättern. Jordbruksutskottets yrkande om avslag på den motionen kan, även om det inte är fråga om handredskapsfiske, ställas i relation till kostnaderna för att under motstånd och med tvång inlösa enskilda fiskevatten. Storrödingen är — om jag får använda det uttrycket — en paradfisk för sjön Vättern. Fångsterna av denna värdefulla fisk har successivt minskat. Man har tidigare i mycket stor utsträckning ansett att de militära skjutningarna i sjön har varit den väsentliga anledningen till minskningen. Det är nog riktigt att militärövningarna har påverkat fiskbeståndet, men det finns — som det också står i utskottets betänkande — andra orsaker, bl.a. att det fiskas för mycket. Utskottet hänvisar till nya stadgor och till att berörda organ bevakar ärendet. Ja, visst arbetar man med nya stadgor, men det som är viktigt här är att det behöver tas fram en ny rapport om rödingen, såsom man gjorde för ett antal år sedan, med förslag till åtgärder för att rädda den. Herr talman! Vad hjälper det att lägga ner stora resurser på att inlösa fiskevatten, om det inte finns möjlighet att få upp någon fisk? Vad hjälper det då, om man inte har resurser för att vidta självklara fiskefrämjande åtgärder? Jag yrkar slutligen bifall till reservation 6.

Herr talman! Utöver vad Jens Eriksson tidigare har sagt om fiskefrågor vill jag kort beröra handredskapsfisket vid ostkusten. Frågan om frisläppande av detta fiske har nu under flera år engagerat vattenägare och fiskeintresserade på ett alldeles osedvanligt sätt. Dess värre har den blivit en av socialdemokraternas prestigefrågor, där de tydligen mot allt förnuft skall genomföra sitt förslag. Jag måste konstatera att det är en helt onödig åtgärd och för den skull, till vilket inlösenpris som helst, en för dyr åtgärd. Inlösen av den aktuella fiskerätten kommer att kosta bra många hundratusental kronor och kommer inte att ge några ökade fritidsfiskemöjligheter. Det är, kort uttryckt, bortkastade pengar. Denna uppfattning grundar jag på det förhållandet att riksdagen före sin beställning till regeringen om inlösen av detta fiske har beslutat att fiskevårdsområdesbildning skall ske på ostkusten och i de stora sjöarna. Meningen med denna åtgärd var då, enligt riksdagen, att skapa möjligheter till kontakt mellan dem som har vatten och dem som söker fiskevatten. Det har inte framkommit någonting som säger att denna tanke om fiskevårdsområdesbildningens värde inte skulle vara riktig. Utöver det att fiskevårdsområdena skapar kontaktpunkter mellan fiskande och fiskevattensägare, kommer de att på ett mer organiserat och kraftfullt sätt kunna bidra till fiskevårdande arbete i de här aktuella vattnen. Vi har i den moderata motionen pekat på det ologiska i att föranstalta om inlösen av handredskapsfiskerätten innan den av riksdagen angivna tiden för fiskevårdsområdesbildning har gått ut, alltså 1985. Riksdagen beslutade som bekant att fiskevårdsområdesbildning skulle stimuleras på så sätt, att de fiskevårdsområdesbildningar som skedde i avsikt att vattnen skulle upplåtas skulle ha rejält stöd av samhället för bildandekostnader. Andra skulle däremot inte åtnjuta samhällets stöd. Mot bakgrund av den debatt som varit har jag svårt att tänka mig att det skulle bli många fiskevårdsområden — om ens något — som bildas utan att man avser att upplåta sina vatten. Herr talman! Oaktat den något kallsinniga skrivning som finns från jordbruksutskottets majoritet, närmast vädjar vi nu till regeringen att inte verkställa riksdagens beslut, då, som jag nyss påpekade, värdet av fiskevårdsområdesbildningen genom detta helt kan gå om intet. Som jag inledningsvis sade är detta en åtgärd som är dyr och dessutom till ingen nytta. Det kan inte vara i enlighet med regeringens politik att lägga fram sådana förslag till riksdagen. Vi bör alltså avvakta fram till 1985 och se hur fiskevårdsområdesbildningen sker. Då vet vi om det finns det allra minsta fog för en så långtgående åtgärd. Lars Ernestam har tidigare talat om värdet av frivillighet i arbetet. Att fiska på fritid i frivilligt umgänge med vattenägarna innebär definitivt en stimulans. Ett sådant fiske har rekreationsvärde och stort stimulansvärde som man inte kan köpa. Man kan inte skaffa sådan stimulans med tvångsåtgärder mot vattenägarna. Jag yrkar härmed bifall till reservation 5.
Herr talman! Kjell Mattsson från Bohuslän har tillsammans med motionärer från moderata samlingspartiet och folkpartiet väckt en motion om problemen med trålfiske som det tidigare talats om här. I reservation 4 följer vi upp denna motion. Jag vill yrka bifall till den reservationen. I motion 1453 har flera centerpartister tagit upp handredskapsfisket och lagt fram ett förslag att riksdagen skall återkalla sin hemställan till regeringen från december 1982, där man kräver att handredskapsfisket skall frisläppas för allmänheten i de stora sjöarna, södra ostkusten, längs Gotlandskusten och Blekinges sydkust. År 1981 fattade riksdagen ett enligt vår mening betydligt bättre beslut, som innebar utvidgade möjligheter att bilda fiskevårdsområden. Då blev det lokala ansvarstagandet betydligt större och fiskevården bättre. I vår reservation vill vi att regeringen i första hand skall vänta med att lägga fram förslag till efter 1985, för då har man bättre tid på sig att bilda fiskevårdsområden. I reservation 6 föreslås att fiskeristyrelsen skall utreda hur vi skall kunna rädda storrödingen i Vättern. Lars Ernestam har tidigare anfört skälen för denna reservation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 6 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! I det betänkande som nu föreligger till behandling har jordbruksutskottet behandlat ett antal motioner inom fiskets område. Utskottet hade även under förra riksmötet att behandla motioner av likartat slag och lade då fram förslag till en rad åtgärder som också riksdagen antog. Flera av dessa motionskrav återkommer nu och har följts upp i betänkandet med reservationer. Men allt i betänkandet är inte sådant som är gammalt och återkommande, utan utskottet har behandlat även en rad nya motioner med krav på åtgärder inom fiskets område. Jag vill redogöra för utskottsmajoritetens ställningstagande. Eftersom fisket både som näring och som fritidssysselsättning har mycket stor betydelse och då vi i vårt land har stor tillgång till varierande slag av fiske, är det självklart att utskottet har en positiv syn på att utveckla fisket både som näring och som en del av vår fritidssysselsättning och rekreation. Vi hade en stor debatt i riksdagen i december förra året, då riksdagen beslutade bifalla socialdemokratiska motioner om frisläppande av fritt handredskapsfiske utefter de kuster där förbud för sådant fiske f. n. råder samt i de stora sjöarna. När vi nu i utskottet haft att ta ställning till motioner med krav på dels återkallande av hela riksdagsbeslutet från förra året, dels att om förslaget om fritt handredskapsfiske skall effektueras så skall förslag därom inte föreläggas riksdagen förrän efter år 1985, finns det inte någon anledning att från vår sida föreslå någon ändring av riksdagens tidigare beslut. Tvärtom vill jag betona att detta arbete skall påskyndas, så att vi så snart som möjligt kan bereda fler människor tillträde till fritt handredskapsfiske. Arne Andersson i Ljung vädjade till regeringen. Jag vill vädja till kammaren att bifalla utskottets hemställan och avslå reservationen. Även laxfisket tas upp i betänkandet. När det gäller problemen med fångstfällor vid mynningarna av våra Norrlandsälvar som hindrar laxens vandring och reproduktion i älvarna gjorde riksdagen ett uttalande förra året om att dessa problem borde utredas. Med anledning av detta uttalande har jordbruksministern uppdragit åt chefen för fiskeristyrelsen att utreda frågan samt redovisa sina bedömningar under våren 1984. Vi behöver få denna redovisning innan vi tar ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Eftersom vi hörde att Jens Eriksson sitter med i referensgruppen, vill jag vädja till honom att titta på de här problemen och komma med förslag. Vi skall sannerligen inte tveka att vidta åtgärder för att skydda den svenska laxen. Men vi måste ha underlag innan vi är beredda att ta ett beslut. När det gäller motionen om förkortad fredningstid för laxfisket i Östersjön så kan man kanske ha vissa betänkligheter mot nuvarande fredningsperiod. Men då vi trots ansträngningar från svensk sida inte lyckats nå tillfredsställande lösningar på hur man skall kunna begränsa laxfisket i Östersjön genom överenskommelser med de andra Östersjöländerna, så bör vi åtminstone hålla vår del av rekommendationen att förbjuda fiske av lax i Östersjön mellan den 15 juni och den 15 september. Förslaget att fördela fiskeavgiftsmedlen enligt vattenlagen med lika delar på forskning och fiskevårdsåtgärder avvisade riksdagen förra året med motiveringen att statliga satsningar på dessa områden överskrider inkomna avgiftsmedel. Att fördela medlen enligt 50-50-principen skulle därför innebära försämringar både för forskningen och för fiskevården. Man måste årligen kunna göra bedömningar om medelsfördelning inom dessa områden.

Frågan om hur trålfiske skall bedrivas har nyligen avgjorts i högsta domstolen, som anslöt sig till fiskeristyrelsens bedömning att trålfiske i rättslig mening skall anses fortgå tills trålen tagits ombord. Jag anser inte att det är motiverat att frångå denna bedömning. Även om Jens Eriksson påstår att socialistiska riksdagsledamöter kan vara okunniga, är det ändå en stor del av fiskarna som står bakom denna bedömning. Sydkustfiskarna har anslutit sig till fiskeristyrelsens förslag till högsta domstolen. Det vore bra om Jens Eriksson också tog hänsyn till dem som kanske har de svåraste problemen i vårt land när det gäller fiskegränser. Det är ju mycket snäva gränser framför allt mellan Sverige och Danmark. Men där — där problemen kanske är som störst — har man sett problemen annorlunda. Vi har i utskottet inte funnit någon anledning att tillstyrka motionen. Utskottet har också behandlat två motioner angående fisket i Vättern. När det gäller folkpartimotionen om hur rödingbeståndet i Vättern skall räddas och förbättras vill jag framhålla att ny fiskestadga för Vättern har utarbetats och också antagits av fiskenämnden för Vättern, i syfte att främja Vätterns fiskebestånd. Därmed borde kravet i Lars Ernestams motion vara tillgodosett, utan att riksdagen vidtar ytterligare åtgärder. Men Lars Ernestam har tydligen inte följt vad som hänt i fråga om fiskestadgan, och därför vidhåller han sitt motionskrav i en reservation. Men det finns som sagt ingen anledning till det, för kravet är alltså tillgodosett i den nya fiskestadgan. Bl. a. skall man begränsa antalet nät för fritidsfiskare, öka maskstorleken och öka tillåten storlek på den röding som får fångas. I en socialdemokratisk motion föreslås en samlad översyn och fastare inriktning av alla de intressen som uttnyttjar Vättern. Utskottsmajoriteten delar uppfattningen att det i dag råder stor osäkerhet på detta område, bl.a. genom den militära verksamhetens hänsyn till fisket och miljön. En sådan översyn som föreslås i motion 1987 anser utskottet vara motiverad, vilket vi också vill ge regeringen till känna. När det slutligen gäller folkpartireservation nr 8 om vattenbruk, där man anser att vattenbruket bör underlättas och utvecklas, vill jag påpeka att arbetet med utveckling av vattenbruket pågår. Bl. a. tillsatte forskningsrådsnämndens naturdelegation och delegationen för vattenbruk redan 1980 en styrgrupp för vattenbruk. Denna styrgrupp har avlämnat en rapport, kallad Vattenbruk för Sverige. Denna rapport har också remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. Vi kommer därmed inom en nära framtid att få ta ställning i de nu aktuella frågorna angående utveckling av det svenska vattenbruket. Herr talman! Låt mig sammanfatta med att yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 4 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Av den debatt om dessa frågor som har förts i dag framgår att det är åtskilliga ärenden som just nu bereds i regeringskansliet. Jag hoppas verkligen att de också i sinom tid kommer hit till kammaren. Jag vidhåller min reservation när det gäller vattenbruket. Vidare tog Håkan Strömberg upp frågorna om rödingen i Vättern. Jag vet mycket väl, Håkan Strömberg, att det har antagits en ny fiskestadga. Men Håkan Strömberg, som sitter närmare besluten i dessa frågor, vet också att den stadgan är mycket omstridd och att man har många olika uppfattningar om huruvida den uppfyller de krav som kan ställas. Jag vet också att dett.ex. har gjorts begränsningar i nätstorlek, men det finns fiskar som man använder andra typer av nät för. Detta gör att det blir mycket svårt med anpassningen i stadgan. Det är helt klart att beståndet av röding har minskat katastrofalt, och det är helt klart att det har gjorts en sådan här genomgripande utredning för ett antal år sedan. Varför skall man då inte, när förhållandena nu är så alarmerande, kunna ta ett litet djupare tag i dessa frågor än att enbart fastställa en ny fiskestadga?

Herr talman! Håkan Strömberg säger att jag sitter med iden referensgrupp som skall utreda laxfrågan, och det gör kanske att jag är orolig för vad som håller på att hända. När man möter människorna uppe i trakterna vid Norrlandsälvarna och ser vad för slags fiske som pågår, både lagligt och olagligt, förstår man att det inte finns några möjligheter att reproducera lax däruppe. Man kan anknyta till havsfisket, men det svenska havsfisket är inte särskilt omfattande i dag. Vi fiskar 250-260 ton årligen till havs. Av det fiskar vi 125 ton i sovjetisk zon, 90 ton i polsk zon och 30, 40 eller 50 ton i den svenska ekonomiska zonen i Östersjön. Det är därför jag menar att det måste till omedelbara åtgärder. Trots att utredningen pågår måste man redan nu ingripa. Det är därför vi fogat denna reservation till betänkandet. När det gäller den förkortade fredningstiden för lax är det precis som jag sagt, nämligen att när man inte kan komma överens i Warszawa bestraffar man de svenska havsfiskarna med att låta dem ligga ute i mörker och kyla i stället för att kunna fiska på hösten när vädret är drägligt. Detta har gjort sig synnerligen märkbart under innevarande år. Detta drabbar i hög grad yrkesfisket, och det är yrkesfisket som det är angeläget att slå vakt om. Jag tror heller inte att vi någonsin kan komma överens om en reglering av laxfisket i Östersjön och knappast om något annat fiske i Östersjön heller. Om man kommer överens är det nämligen kutym att de flesta länder fiskar så mycket de orkar och hinner, innan de avbryter sitt fiske. Man överfiskar ganska grovt även på de arter som det träffats överenskommelse om i Östersjökommissionen. När det gäller 2:10-medlen och en fördelning av fiskevårdsavgiften menar Håkan Strömberg att det innebär försämringar. Men det gör det inte om man fördelar fiskevårdsavgiften. Det skulle i stället innebära förbättringar och ge möjligheter till övervakning av det olagliga fiske som pågår på många platser. När det gäller trålfiskets avslutande säger Håkan Strömberg att det här föreligger en moderatmotion. Det är emellertid tre partier som står bakom denna motion. Håkan Strömberg säger att vi anser att trålfisket skall anses avslutat när trålen hissas ombord. Det står inte så i motionen, utan vi säger att fisket skall ”anses avslutat när trålbord eller tyngder är upphissade i trålgalgen”. Därefter kommer bärgningen av fångsten, och den kan ta flera timmar. Under tiden kan man driva många sjömil. Det är inte rimligt och rättvist att man när man ligger manöverfärdig och driver över en gräns skall bestraffas. Det är ungefär som om Håkan Strömberg skulle bli straffad när han får motorstopp på ett ställe där han inte har rätt att parkera. Det överensstämmer inte med svensk lag och rätt att döma på det sättet. Man har dömt från felaktiga utgångspunkter. Sedan är det inte sydkustsfiskarna som har sagt att fiskeristyrelsens utsago är riktig, utan det är Skånes fiskareförbund. Jag har en viss förståelse för att man där kan vara litet sur, eftersom det pågått tjuvfiske där nere. Sådana där saker kan man göra när man är på litet dåligt humör. Men det är inte någon stor del av svenskt fiske som står bakom detta, utan det är en liten del som av någon anledning inte är till freds med sakernas tillstånd.
Herr talman! Jag sade för en liten stund sedan att frågan om handredskapsfisket i Östersjön har blivit en av socialdemokraternas prestigefrågor, en fråga som till varje pris måste drivas. I detta fall tycker jag att priset är ovanligt högt. Vilket pris som helst är i detta fall för högt, Håkan Strömberg, eftersom ingen förmån för fritidsfisket kan vinnas med denna åtgärd. Dessutom skadar man de facto det fiskevårdsarbete som skulle kunna äga rum om vi finge låta den fiskevårdsområdesbildning som riksdagen ändå har beslutat om komma till verkställighet. Ni har tydligen mycket bråttom med att bli av med pengar till ingen nytta, samtidigt som ni lägger fram en besparingsproposition, något som är fullt riktigt. Varför vidta sådana här fullkomligt obegripliga åtgärder? Vi kan, Håkan Strömberg, använda svenska statens pengar på ett vettigare sätt. Stöd den fiskevårdsområdesbildning som riksdagen beslutat och låt denna komma till stånd. Då har vi gjort en bra insats för fiskevården. Vi har inte trängt oss på vattenägarna, och vi har gett fritidsfiskarna de vatten de behöver. Ett par ord om den militära verksamheten vid Vättern. Den översyn som utskottsmajoriteten nu vill begära hos regeringen genom ett tillkännagivande sker de facto kontinuerligt i den ständigt pågående översynen av umgängesbestämmelserna för militär verksamhet gentemot fiske och fritidsliv på Vättern. Det är alltså ingenting märkvärdigt som ni yrkar på. Jag vill nog, herr talman, snarare betrakta detta som den yttersta skillnaden mellan socialdemokratiska motioner och andra motioner. Här vill majoriteten i utskottet tillgodose partivännernas önskemål genom att hemställa att riksdagen skall göra ett tillkännagivande. Men i sak har man inte tillfört någonting vettigt i denna fråga. Samtidigt vill jag gärna säga att jag undrar om det är Skaraborgs socialdemokraters mening att med denna typ av åtgärd ge dem en vink som letar efter lämpliga förband att lägga ned. De förband som har besvär med sina övningsplatser kommer nämligen i första hand. Om det är en nedläggning som ni nu vill medverka till tycker jag att ni är ovanligt illa ute. Vi har avgett vår reservation från den utgångspunkten att ert uttalande beträffande riktlinjerna för olika intressen i Vättern inte gagnar fisket. Det gagnar egentligen ingenting. Det är helt enkelt bara ett inlägg i debatten om ett förband vars övningsmark blir trängre och trängre. Det leder till nedläggning. Det tycker vi är synd när det gäller Skaraborgsförbandet vid Vättern.
Herr talman! Vi har, Lars Ernestam, en aktiv regering. Det pågår en hel del arbete som under några år har legat still i kanslihuset. Jag tycker att vi skall sätta värde på att regeringen jobbar med frågor som är angelägna. När det gäller förslaget till fiskestadga för Vättern har diskussionen visat att både yrkesfiskare och fritidsfiskare anser stadgan vara för restriktiv. Jag har inte uppfattat att Lars Ernestam vill ha mindre restriktiva bestämmelser, tvärtom. Om Lars Ernestam hade följt med i den diskussion som har förts om Vättern och framför allt rödingsfisket, skulle han ha insett att han inte ens borde ha skrivit sin reservation. Jens Eriksson kräver restriktivare bestämmelser, framför allt när det gäller fångstfällorna i Norrlandsälvarna. Utredningen och referensgruppen behöver inte hålla på till i april nästa år. Kom så fort som möjligt med anvisningar om hur laxen bör skyddas! Vi kommer inte att ligga på ett sådant förslag, utan är beredda att diskutera det så snart vi får det. Tidpunkten april 1984 har nämnts, men det finns ingen anledning att vänta till dess om ni har så mycket underlag i utredningsarbetet. April 1984 har angetts som sista datum, men kom redan nu, så får vi titta på förslaget och försöka vidta de nödvändiga åtgärderna. Jens Eriksson tog också upp frågan om fiskeavgiftsmedlen och fiskevårdsåtgärder. När vi fattade beslutet om en ny vattenlag och ökade avgiftsmedlen gick Jens Eriksson emot det förslaget. Han tyckte att det var för restriktivt. Nu vill Jens Eriksson fördela de pengar som vattenlagens bestämmelse om fiskeavgiftsmedel inbringar, men de räcker inte. Det utgår statsmedel till både fiskevården och forskningen. En fördelning på 50-50 skulle därför inte gagna den verksamhet som Jens Eriksson är ute efter att främja. När det gäller trålfisket spelar det, Jens Eriksson, ingen roll var vi drar gränserna. Man har här ändå lyssnat på Skånes fiskareförbund, som har de kanske svåraste förhållandena i fråga om gränsdragning. Det går inte, Jens Eriksson, att nonchalera en grupp som i detta sammanhang verkligen är svårt utsatt. Därför vill jag vidhålla yrkandet om avslag på den motionen. Möjligheten att bilda fiskevårdsområden har, Arne Andersson i Ljung, funnits ett antal år. Men det har inte hänt någonting på detta område, trots att riksdagen har uttalat sig för en sådan inriktning. Ett friare handredskapsfiske efter våra kuster och i de stora sjöarna innebär inte att fiskevården försämras. Man har via resp. länsstyrelse möjlighet att lägga in fredningsområden där man anser att fisket behöver skyddas. Det finns ingen som helst anledning att peka på att ett friare handredskapsfiske skulle innebära en försämring för fiskets utveckling. Precis samma bestämmelse kan åberopas, bara det finns ett underlag. Och fiskenämnderna i de olika länen har ett mycket bra underlag för att utveckla fisket.
Herr talman! Det som framkommit i den här debatten och i många andra debatter är att det just nu ligger oerhört många ärenden i regeringskansliet som inte blir färdigbehandlade. Från oppositionen finner vi det mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte i någon fråga vill skynda på hanteringen. Jag har inte suttit i riksdagen så länge att jag kan uttala mig, men vi hörde nyss av förre jordbruksministern att socialdemokraterna bara för ett par år sedan i fråga efter fråga framförde ståndpunkten att riksdagen skulle göra tillkännagivanden. Om vi nu på någon enda punkt vill att riksdagen skall skynda på regeringen, bör väl inte detta vara något att förvåna sig över utan i stället betraktas som rimligt. Jag är ganska väl insatt i frågan om rödingbeståndet, och det faktiska förhållandet är att fiskbeståndet som sådant har minskat katastrofalt. Det frågeställningen gäller är hur vi skall kunna öka fiskebeståndet. För att man skall kunna lösa den frågan är inte den nya fiskestadgan tillräcklig.
Herr talman! Håkan Strömberg säger: Kom med förslag så fort som möjligt! Ja, Håkan Strömberg, på riksdagens bord ligger redan i dag förslag i form av reservationer. I dem säger vi att vi vill att man skall vidta åtgärder så att det blir förbättringar. Om vi får bifall till dessa reservationer har vi kommit en bit på väg. Sedan får vi lägga fram ytterligare förslag om fredningen och bevarandet av laxstammarna. Men det är litet svårt, för här står olika intressen emot varandra. Å ena sidan har vi fritidsoch sportfisket, och å den andra yrkesfisket. Utöver dessa två kategorier som fiskar inom lagens ram förekommer det ett stort olaga fiske. Jag sade nej till en ökning av fiskevårdsavgifterna, men jag skiljer på att öka och att fördela. Att fördela avgifterna är en sak, men att öka dem är en helt annan. Jag säger ja till att ändra fördelningen av avgifterna, eftersom vi med dessa medel skulle kunna göra oändligt mycket mer för laxbeståndet än vad som är möjligt med den fördelning som tillämpas i dag. När det gäller frågan om när trålfisket skall anses avslutat säger Håkan Strömberg att det inte spelar någon roll var man drar gränserna. Men det spelar en oerhört stor roll. Det gäller att dra gränserna så att man kan skilja på den som förbryter sig mot lagen och den som utan egen förskyllan driver över en gräns. Den senare hamnar i en situation varöver han icke råder. Han har inte rätt att dumpa sillen, eftersom det råder förbud mot att dumpa i Östersjön, och han får inte lov att bärga sillen innanför gränsen. Här har sagts att man kan ringa kustbevakningen. Men man kan inte ringa till kustbevakningen och säga att man håller på att driva över gränsen, för då anmäler man ju sig själv. För att inte begå tjänstefel måste man på kustbevakningen i sådant fall sätta fast personen i fråga. Det är alltså en olycklig situation som råder på det här området. Skåne har inte de svåraste förhållandena i det avseendet, och det är olyckligt att Skånes fiskareförbund har ingivit sin skrivelse. Jag beklagar att så har skett, för det visar att det finns en splittring inom kåren som inte är bra. Men påståendet att man skall betrakta fisket som avslutat efter det att fångsten har bärgats är inte relevant. Ingen fiskare resonerar på det sättet.
Herr talman! Håkan Strömberg påstår att det har gått många år under vilka fiskevårdsområdesbildning har kunnat ske, utan att det hänt särskilt mycket. Det är fullt möjligt att detta inte har gått i den takt som man haft anledning att önska, men om det är så, då undrar jag, Håkan Strömberg: Varför var våra partier överens om att fastställa ett årtal, 1985, fram till vilket fiskevårdsområdesbildning skulle ske i de aktuella vattnen? Jo, därför att riksdagen åstundade att få fiskevårdsområdesbildning och ville sätta tryck på vattenägarna. Det jag påtalar är att regeringen nu sätter sig över detta och försöker få igenom ett annat förslag, som omintetgör det som eljest är bra med fiskevårdsområdesbildning. Motivet för denna försvinner med er åtgärd. Det är detta jag kritiserar.
Herr talman! Visst vill vi skynda på regeringen, Lars Ernestam! Men Lars Ernestam erkände ju själv att det är så mycket som pågår på det här området, och regeringen borde då kunna få någon rimlig chans att arbeta med förslagen. Det är bra att ni lägger fram förslag, Jens Eriksson. Men med den upplysning vi nu fick av Jens Eriksson är det ju ännu mindre anledning att bifalla hans reservation när det gäller skyddet av laxfisket. Om ett förslag ligger på riksdagens bord i dag, då borde ju regeringen få åtminstone några dagar på sig att bearbeta det förslaget för att sedan återkomma till riksdagen. Jag tycker inte att det då finns någon som helst anledning att försöka påskynda det arbetet. Någon dag borde som sagt även den socialdemokratiska regeringen kunna få på sig för att undersöka de här frågorna. Låt mig sedan gå tillbaka till frågan om Östersjölaxen. När inte den svenska yrkeskåren av fiskare kan enas om olika saker är det självfallet svårt att ena denna fiskarkår med andra länders fiskare. Det är därför som vi har så stora problem när det gäller Östersjöfisket. Skulle vi släppa efter på de överenskommelser som träffats, skulle problemen förvärras. När det gäller laxfisket i Östersjön har man lyckats få en förlängd fredningssäsong, men när det gäller andra begränsningar har man inte lyckats nå resultat. Låt oss därför behålla denna fredningstid tills vi kan nå andra överenskommelser som kan vara bättre. Också jag har erkänt att det naturligtvis inte är bra att man får fiska till en senare tidpunkt på hösten, men vi måste som sagt vidta de åtgärder som är möjliga att vidta för att freda laxen i Östersjön. Detta är ett mycket allvarligt problem — det vill jag också erkänna. När det gäller fiskevårdsområdena, Arne Andersson i Ljung, finns det faktiskt sjöar i det här landet där det föreligger mycket stort behov av fiskevårdsområden. Arbetet på att bilda fiskevårdsområden behöver alltså inte stanna upp, därför att vi vill ha fritt handredskapsfiske utefter södra ostkusten och i de fyra stora sjöarna. Det finns så många andra stora vatten som vi inte här har berört, där man verkligen kan gå in och starta fiskevårdsområden för att få ett friare och bättre fiske.

Herr talman! Vättern är en unik sjö i många sammanhang. Den har stor betydelse för yrkesfiske, fritidsfiske, båtliv och rörligt friluftsliv i allmänhet. Vätterns vatten är allmänt erkänt som ett av de bästa i Sverige och utnyttjas som färskvatten av många kommuner runt sjön och för flera av Skaraborgs läns inlandskommuner. BI. a. Skövde tar sitt färskvatten genom en ca fyra mil lång ledning från Vättern. Stora delar av Vätterns vattenområde norr om Visingsö är emellertid riskområde för militära övningar och övningsskjutningar i betydande omfattning. Detta medför att sjön tillförs vissa metaller, sprängämnen och pyrotekniska satser av olika slag. Det handlar främst om järnoch kopparlegeringar, krom, mangan och nickel. I motionen 1982/83:1987, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 4, har vi motionärer konstaterat att någon samlad utredning om hur den militära verksamheten påverkar Vätterns vattenmiljö i dess helhet inte har gjorts. Vi motionärer har därför ansett det nödvändigt att man snarast får till stånd en samlad bedömning av bl.a. de militära övningarnas betydelse för miljön i och omkring Vättern. Jordbruksutskottet konstaterar överst på s. 8 i betänkandet nr 4 att de militära övningarna är förlagda till allmänt vatten och att fiskare som lider skada och intrång i sin yrkesutövning till följd av skjutningarna kan erhålla ersättning enligt en särskild kungörelse. Detta är, herr talman, utan tvivel ett framsteg. För min del anser jag emellertid att det är bättre att fiskarna kan få fisk i sina nät än ersättning av militära medel för utebliven fisk. Detta är en uppfattning som jag vet att både fritidsfiskare och yrkesfiskare runt Vättern delar med mig och mina medmotionärer. Därför är det med största tillfredsställelse jag nu konstaterar att en klar majoritet av jordbruksutskottets ledamöter ställt sig bakom vårt krav i motionen om fastare riktlinjer för de olika intressen som i dag utnyttjar Vättern. Utskottet säger följande: ”Utskottet ansluter sig till den bedömning som görs i motion 1982/83:1987, att militären naturligtvis måste få möjlighet att övningsskjuta i rimlig omfattning men att detta måste ske med stort hänsynstagande till andra intressen och till ett rimligt skydd för natur och miljö. Enligt utskottets uppfattning är det vidare angeläget att regler fastställs för den militära verksamhetens tillåtlighet inom rimliga gränser med hänsyn till de olika civila intressena för sjöns utnyttjande och till sjömiljön. Det torde närmast vara regeringens sak att pröva i vilken form ett regelsystem i förevarande avseende bör gälla. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av motionen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Herr talman! Detta är ett utomordentligt starkt uttalande från en stor majoritet i jordbruksutskottet, och det är av stort miljöpolitiskt värde för en av landets värdefullaste naturtillgångar, nämligen sjön Vättern. Nu konstaterar jag med djupt beklagande att moderaterna i jordbruksutskottet av något slags överdrivet militärpolitiskt nit har ansett sig tvingade att reservera sig mot det här uttalandet. Jag ryckte till när Arne Andersson i Ljung alldeles nyss påstod att detta skulle medföra nedläggning av förband i Skaraborgs län. Vilka förband, Arne Andersson i Ljung, skulle läggas ned, om man anser att även militären skall ta miljöpolitiska hänsyn? Jag kan försäkra moderaterna här i kammaren, inte minst dem som sitter på Skaraborgsbänken, att det inte kommer att uppfattas positivt av stora grupper som har intresse för miljöfrågorna när det gäller Vättern om ni röstar för reservationen. Följaktligen yrkar jag, herr talman, bifall till mom. 9 i hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 9 och alltså avslag på den moderata reservationen nr 7.
Herr talman! Jag vill göra kammaren uppmärksam på den avancerade debatteknik som vi har här i kammaren numera. Replikerna till Paul Janssons anförande var tydligen redan lämnade. Jag vill inte utveckla detta närmare utan bara korrigera vad han inte fattat av replikerna, nämligen att jag aldrig har sagt att de förband som använder Vättern som övningsfält behöver läggas ned. Jag sade i stället att de indikationer på förbandsnedläggning som kan komma gäller förband som har det besvärligt när det gäller övningsområden. Socialdemokraterna har då i händelse av att ytterligare förband måste läggas ned gjort en sådan indikation. Socialdemokraterna får väl själva ta ansvaret för den dumheten. Jag kunde inte underlåta att notera Paul Janssons patetiska varning till Skaraborgsmoderaterna att inte rösta på reservationen, ”för den tycker vi inte om hemma”. Paul Jansson, ”hemma”, är vi socialdemokrater allihopa ”hemma”? Tycker Paul Jansson i princip illa om moderata inlägg och moderata motioner, eller vad har Paul Jansson för mandat att tala om vad vi tycker hemma i Skaraborg?
Herr talman! Jag vet inte hur mycket kunskap Arne Andersson i Ljung har om fiske och hur många sjöar han har hemma i Ljung. Men jag vet att vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken har besökt Vätternområdet åtskilliga gånger under de senaste åren och haft ingående samtal med yrkesfiskare, fritidsfiskare och andra personer med miljöoch fritidsintressen. Vi har även haft samtal med de militära myndigheterna beträffande de här problemen. Då har vi fått klart för oss att militären bör ta rimliga miljöhänsyn i en sådan viktig fråga som just Vätternfrågan. Det anser också militären, och jag hoppas att det skall gå att få fram en samlad bedömning. Jag har inte sagt att vi socialdemokrater bestämmer. Det är tyvärr en borgerlig majoritet i Skaraborgs län, men vi håller på att knappa in på den majoriteten, och håller moderaterna på att göra dumhet efter dumhet i miljöpolitiska frågor, är jag ganska övertygad om att moderata samlingspartiet kommer att bli mycket mindre i Skaraborgs län i fortsättningen, bl.a. med hjälp av de insatser som Arne Andersson i Ljung gör här i kammaren. Jag tror att det finns anledning för Arne Ljung att tänka sig för när han gör sina utfall i de här sammanhangen.
Herr talman! Det är mycket förbistring när det gäller grannlän, men Paul Jansson och jag kan väl ändå träffas och tala om för varandra vad vi heter. Och så kan vi prata om de här fiskefrågorna och övningsfrågorna vid samma tillfälle och sedan återkomma till kammaren med den debatten.
Herr talman! Förlåt, Arne Andersson i Ljung! Var namnet rätt nu? I vår motion säger vi ordagrant: ”I klarhetens tecken finns det anledning att framhålla att militären naturligtvis måste få möjlighet att övningsskjuta i rimlig omfattning.

Den uppfattningen har vi uttalat ganska klart i varje fall från socialdemokraterna i Skaraborgs län. Om moderaterna sedan är så dumma att de inte accepterar en sådan ståndpunkt, då får de skylla sig själva, och det kommer att visa sig i kommande val.
Herr talman! Om vi ser på de fiskare som utnyttjar Vättern kan vi notera 37 yrkesfiskare, 1 800 registrerade fritidsfiskare och 3 0004 000 icke registrerade fritidsfiskare. Det är klart att det skall till ett bra fiskebestånd för att det skall hålla för ett sådant tryck. Sedan kan man alltid ta fram militärerna som ett skäl till att fisken försvinner. Jag tror inte att moderaterna har kommit med den här reservationen av överdrivet politiskt nit. Däremot tror jag att Paul Jansson har ett överdrivet politiskt nit. Jag tror att han överdriver alldeles för mycket när han tar fram betydelsen av de militära övningar som pågår. Frågan om militära övningar ären viktig fråga. Vi har från fiskets sida ett gott samarbete med militären när det gäller deras övningar. På västkusten har vi minsvepningar, man måste göra sprängningar osv. Det finns mycket som man måste göra i fredstid för att i ofredstider kunna klara sina uppgifter. Ingen vill väli dag rekommendera att det utövas mer militär verksamhet än vad som är nödvändigt, och jag förutsätter att militären är kapabel att avgöra hur mycket man behöver öva i de olika områdena. Jag tycker också att vi är eniga med försvarsministern. Han säger att det är nödvändigt att ha dessa övningar — man kan inte flytta dem från Vättern utan oerhört stora kostnader. Därför tycker jag att vi har stöd för vår reservation hos försvarsministern.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i den här debatten. Först och främst kan jag gratulera Jens Eriksson till att han inte är ordförande för Vätternfiskarna — då skulle han sitta mycket trångt. Vi har inte sagt att militären skall bort från Vättern. Jag upprepar: Vilket förband är i farozonen om vi anser att militären med sina skjutningar bör ta större miljöhänsyn? Det var detta som framskymtade i Arne Anderssons resonemang tidigare. Vi har bara sagt att vi skall utreda alla intressen som utövas när det gäller Vättern. Det gäller inte bara militären utan fritidsfisket, yrkesfisket och det rörliga friluftslivet. Det är en sådan avvägning som vi vill ha till stånd med den här översynen, och det är vi är tacksamma för att majoriteten i jordbruksutskottet ställt sig bakom.
Herr talman! Jag kan då upplysa Paul Jansson om att jag är ordförande i Sveriges fiskares riksförbund, och där ingår också Vätternfiskarna. Jag tror mycket väl att vi kan träffa överenskommelser med militären. Vi har tidigare haft överenskommelse med militären när det gäller Vättern, och det skall vi kunna få i framtiden också, så att vi kan ha ett bra samarbete. Om ingen annan förstår värdet av att ha beredskap och militär gör fiskarna det i allmänhet, därför att de har upplevt vad det vill säga att råka i besvärliga situationer i krig och annat. Jag tror att det inte är något problem att komma överens med Vätternfiskarna i det fallet.
Herr talman! Jag ber att få återkomma en gång till. Jag är medveten om den dignitet i ordförandeskap som Jens Eriksson har. Men det finns en särskild fiskarorganisation för Vättern, och den har en särskild ordförande för just de lokala intressena. Jag är övertygad om att genom det ställningstagande Jens Eriksson har gjort i den här frågan kommer han inte att bli vald till ordförande för Vätterns yrkesfiskare.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas stödet till inhemsk ulloch linproduktion. De naturfibrer det här handlar om är fibrer som en gång i tiden var en livsnödvändighet för oss. Men efterhand som utvecklingen har gått framåt och vi har fått andra material — bomull och kanske framför allt syntetiska material — har betydelsen minskat. Det är något som vi i dag tycker är allvarligt, för de här naturprodukterna ger en annan känsla och har ett litet större värde än de syntetiska fibrerna. De kan i och för sig vara bra, men har inte samma användningsområde som naturfibrerna. När det gäller ullen har vi en produktion, men den är för liten. Framför allt har vi för dåliga möjligheter att ta hand om ullen. Men den erfarenhet jag har av de stickerier som finns i min hemtrakt är att stickade ullprodukter i dag är en mycket exklusiv vara. Det går utmärkt lätt att sälja dem. Vi skulle kunna sysselsätta betydligt fler människor inom detta område om vi hade tillräckligt med råvara. Beträffande linet är vår situation ännu mycket sämre. Vi har knappast någon produktion alls i dag. Det är viktigt att vi tar till vara de små rester som finns så att vi kan behålla en svensk linproduktion. Det är hög tid att vi gör någonting. I den motion som Birgitta Hambraeus och Gunhild Bolander har skrivit tar de upp det här problemet och ber att riksdagen skall göra ett uttalande för att få till stånd ett stöd till linoch ullproduktion. Utskottet skriver i sitt betänkande att en hel del saker har gjorts. Den redovisningen är egentligen mycket positiv. Man vill gärna ha både lin och ull, och utskottet har förhoppningar om att saker och ting skall göras. Men det är förhoppningar som vi har haft ganska länge. Vi tycker från centerpartiets sida att det inte räcker att bara hoppas på att något skall hända och att vara nöjd med att det här och där finns positiva uttalanden. Nu måste vi göra någonting. Och då tycker vi att det är rimligt att man, som motionärerna har sagt, utreder möjligheten att ge ett statligt stöd till den här produktionen. Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksförbundet för hembygdsvård har aktiverat sig i frågan, och det tycker vi är väldigt bra. Men det räcker inte. Man måste också ha ett stöd från samhället. Vi har ett praktiskt exempel här i kammaren på vad man kan åstadkomma med de här produkterna. Den vävnad som pryder kammaren är en produkt av ull och linfibrer. Den är gjord av konstnären Elisabeth Hasselberg Olsson, och man har, enligt en artikel som jag läst, samlat in lin från olika delar av landet för att kunna göra en inhemsk vara. Det bör vi vara mycket tacksamma för, men samtidigt kan vi konstatera att det är synd att det skall vara så ont om svenskt lin att man måste göra på detta sätt. Jag tror att linodling skulle vara ett mycket behagligt inslag i den svenska naturen samtidigt som den skulle kunna ge meningsfull sysselsättning åt en hel del människor. Den artikel jag talar om slutar med att man kunde börja med en motion om att lintillverkningen i Sverige skall tas upp igen. — Den motionen ligger på riksdagens bord i dag, och vi har från centerpartiets sida reserverat oss till förmån för den motionen. Jag vill härmed också yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I den motion vi nu behandlar, som tas uppi jordbruksutskottets betänkande nr 6, begär motionärerna utredning och förslag om stöd för inhemsk ulloch linproduktion. Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat motioner om produktionen av ull och fiberväxter, av vilka lin är en. Utskottet har tidigare liksom nu visat en allmänt positiv inställning till behovet av inhemsk ulloch linproduktion. Riksdagen har tidigare framhållit att regeringen och berörda myndigheter och organisationer har sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Det har tidigare ansetts att ett sätt att trygga en fortsatt inhemsk linodling kan vara att växtförädlingsnämnden ägnar frågan uppmärksamhet inom ramen för sin verksamhet. Det kan fortfarande anses giltigt. Även näringsutskottet har för några år sedan behandlat frågan och då ansett att det ligger ett värde i att ha produktion av ull och fiberväxter kvar inom landet. Frågan om utarbetande av ett program för sådan inhemsk produktion har hänskjutits till den 1981 inrättade nämnden för hemslöjdsfrågor. Utskottets majoritet är medveten om att det finns ett ökat intresse för linodling, och jag tycker också att det är positivt. Det är bra att det finns intresse för inhemsk produktion och vidarebearbetning av ull och lin, och jag tycker att vi från riksdagen bör ge de organ som arbetar med dessa frågor ett moraliskt stöd. Sedan riksdagen senast hade dessa frågor till behandling har också glesbygdsdelegationen visat sitt intresse och bl.a. gett ekonomiskt stöd till en konferens om linodling. Industridepartementets glesbygdsdelegation följer frågan liksom nämn den för hemslöjdsfrågor. Nämnden håller på att organisera uppföljningen av beslut från nämnda konferens för att uppnå förbättrade möjligheter för linodling och linhantering inom landet och skall också undersöka möjligheterna att utnyttja svensk ull i textilproduktionen. Med den positiva syn som utskottsmajoriteten visar i frågan anser vi att man bör avvakta resultatet av redan pågående arbete. Det är en bättre väg än att tillsätta utredningar. Jag vill med detta anförande, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag glömde i mitt inledningsanförande att säga att det inte är bara centerpartiet som står bakom reservationen. Också folkpartiet gör det. Därmed har jag rättat till det. Ove Karlsson gör samma sak i sitt inlägg som utskottet gjort i sin skrivning: är allmänt positiv och uttalar förhoppningar om att en rad andra skall göra någonting men avstår från att själv göra någonting. Det tycker jag är ett dåligt sätt att vara det moraliska stöd som Ove Karlsson säger att vi i riksdagen bör vara. Man måste gå in och aktivt medverka för att få i gång den här verksamheten igen, om vi skall nå de resultat som jag tycker det är rimligt att vi når.
Herr talman! Som framgått av både Lennart Brunanders anförande och utskottskrivningen är det mycket litet som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt. Det handlar egentligen om hur man på ett enkelt sätt skall nå ett resultat. Jag anser att man når ett resultat bättre på det sätt som utskottet föreslår än genom att tillsätta en utredning. Med den skrivning som här har redovisats måste man anse att motionens syfte är i stort sett tillgodosett.
Herr talman! Det är som Ove Karlsson säger — skillnaden är inte så förfärligt stor. Men det är ändå den som avgör om man skall få framgång eller om man inte skall få någonting gjort.

Herr talman! I detta betänkande har jordbruksutskottet behandlat några motioner om strukturrationaliseringen inom jordoch skogsbruket. I avvaktan på det kommittéarbete som nu skall avslutas om strukturrationaliseringen har utskottet enats om en skrivning som innebär att riksdagen lämnar bl.a. den moderata motionen 1439 utan ytterligare åtgärd. Vi har för den skull nöjt oss med att till utskottsbetänkandet lämna ett särskilt yttrande, där vi försöker markera den vikt vi fäster vid de frågor vi framfört i motionen. Vår ståndpunkt i sakfrågan går ut på att det är fullt legitimt att vara liten markägare. Detta betyder inte att vi motsätter oss att omarrondering förekommer i de delar av landet där ägarspridningen är sådan att även mycket små enheter har sin mark fördelad på många markskiften. Varje förändring i dessa områden ökar självfallet ägarnas möjlighet till ett bättre nyttjande av sin tillgång. Vi har däremot motsatt oss att alltför stora arealer sätts som minimigränser för att efter omarronderingen få bilda egen fastighet. De arealgränser som förekommit har varit 40-50 hektar och utgör enligt vårt förmenande en godtyckligt vald gränsdragning för minsta fastighetsbildning. Således kan det knappast sägas att om fastigheten utgörs av skogsmark utgör den ett underlag för en brukares försörjning. Vem har för resten bestämt att en fastighet skall ge sin ägare full försörjning? Vi anser som sagt att det är fullt legitimt att även vara ägare till ett mindre markskifte, utan att det ens skall ifrågasättas att han för den skull bör ingå i en gemensamhetsskog. Debatten i denna fråga har just i dag, mer än vad som kunnat väntas, kommit i fokus, då vi genom TT fått veta att strukturutredningen avser att utöver en del andra rättskränkande åtgärder också lägga synpunkter på mindre fastigheters existensberättigande. Att det handlar om äganderätt har tydligen gått denna socialistiskt sinnade utredning förbi. Men till detta ber vi att få återkomma då förslagen blir föremål för behandling här i kammaren. Herr talman! Jag har med detta velat markera den vikt vi moderater fäster vid ärendet men har nu inget yrkande.
Arbetsmarknadsutskottets betänkanden 3, 4 och 5 kommer att behandlas i tur och ordning, och voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså arbetsmarknadsutskottets betänkande 3 om anställningsskydd.
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 4, 6 och 7 kommer nu att behandlas i tur och ordning, och voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Beträffande socialförsäkringsutskottets betänkande 4 om avlägsnande av utlänning har ingen talare anmält sig. Först debatteras alltså socialförsäkringsutskottets betänkande 6 om vissa handikappfrågor.
Herr talman! Nu skall riksdagen alltså ta ställning till några motioner om anställningsskydd. Innan vi trycker på knapparna skall jag be att få säga några saker. Det var i december 1973, dvs. för tio år sedan, som denna lag tillkom, och så gott som varje år sedan dess har motioner väckts med krav på ändringar i lagen. 1982 fick vi en ny anställningsskyddslag. Vi moderater har under flera år krävt ändringar, och det gör vi även i år. Låt mig först få komma med en fundering om namnet på lagen. Anställningsskyddslagen -— eller lagen om anställningsskydd, som rubriken är i lagboken — borde egentligen betyda att lagen ger den anställde ett garanterat skydd. Det tror nog också många. Men är det så i praktiken, i den hårda verkligheten? Nej, den som har arbetat eller arbetar i ett företag där det är kris eller man går mot en allvarlig kris vet att lagen enbart är ett slags buffert. Det är faktiskt viktigt att då och då notera detta. Det är viktigt att understryka att den enda verkliga anställningsgarantin kan erbjudas när man arbetar i ett företag som går med vinst. Ju bättre små och stora företag går, ju bättre AB Sverige går, desto tryggare blir anställningen, inte bara i den enskilda sektorn utan också i den offentliga sektorn. Att sedan lagen allmänt är bra som buffert skall också sägas. Det är emellertid på några punkter som lagen bör ändras så att den blir bättre. I dag medger lagen att en löntagare anställs på grund av tillfällig arbetsanhopning i högst sex månader under en period av två år. Med detta vill man hindra missbruk, säger man. Vi moderater menar att det i praktiken blir en onödig begränsning av möjligheterna att utnyttja anställningsformen. Därför menar vi att tvåårsbegränsningen bör tas bort. Vi kräver också i vår motion 1636 att den nya lagbestämmelsen från 1982, om möjlighet till provanställning under sex månader, skall ta över de kollektivavtal som ger ett snävare utrymme för provanställning. Jag skall inte gå närmare in på den här frågan i dag och inte heller på turordningsbestämmelserna, som moderaterna Ewy Möller och Bertil Danielsson har motionerat om. Om det är någonting som krävs i ett land som befinner sig i kris så är det flexibilitet, anpassning och rörlighet. Den nuvarande lagbestämmelsen är på denna punkt stelbent. Det kan vara ett livsvillkor för ett företag som befinner sig i kris att någon eller några nyckelpersoner får stanna i företaget. Åtskilliga gånger har vi krävt att det bör klaras ut vad som egentligen menas med begreppet ”saklig grund” för uppsägningar. Det kan gälla onykterhet i arbetet, det kan gälla stölder på en arbetsplats, samarbetssvårigheter etc. Genom domar i arbetsdomstolen har det i dag blivit så, att mycket allvarliga brister i en arbetstagares sätt att sköta sitt arbete nästan måste accepteras. Detta skapar stor irritation, inte minst bland arbetskamraterna, men det försämrar också arbetsmoralen. Därför bör förutsättningarna för uppsägningar utredas, och jag ber med detta att få yrka bifall till den moderata reservationen. Jag ser på talarlistan att Sten Östlund skall delta i debatten. Sten Östlund vill minska arbetslösheten så mycket som möjligt — det vet jag. Jag förmodar att Sten Östlund också menar att en rörlig och flexibel arbetsmarknad ökar möjligheterna att få arbete. Stelbenta lagoch avtalsregler hindrar detta. Därför vill jag ställa frågan till Sten Östlund: Varför vill inte han och hans kamrater gå med på att göra arbetsmarknaden mer rörlig och flexibel, dvs. skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen?

Herr talman! När vi nu skall behandla anställningsskyddslagen, kommer den fadäs som inträffade redan vid dess införande att återupprepas. Arbetsköparna har alla möjligheter att permittera, och de anställda och deras fackliga organisationer har ingenting att sätta emot. Det har gått många år sedan lagen först antogs. T. o. m. LO:s kongress 1976 reagerade emot lagen och krävde full lön från första dagen vid permittering. Permitteringsinstitutet har de senaste åren utnyttjats ganska flitigt av arbetsköparna. Man har framför allt tillämpat förkortad arbetsvecka och alltså delat upp permitteringarna på korta enheter. Det är framför allt de stora företagen som tillämpar denna metod. Man anpassar permitteringarna helt efter produktionen och konjunktursvackorna. De stora företagen är inte beredda att ta något som helst ansvar när det verkligen kniper. I konjunktursvackor undandrar man sig på detta sätt kostnaderna för arbetskraften. Permitteringarna sker alltså på företagsekonomiska villkor. Det är därför som både fackföreningsrörelsen och vi i vpk enträget säger att permitteringsinstitutet som det ser ut i dag och därmed denna möjlighet för arbetsköparna måste avskaffas. Lön från första dagen vid permittering är ett villkor. I dag gäller inte någon sådan regel. Det finns visserligen avtal som föreskriver att man under en viss del av de första permitteringsdagarna kan få lön från företaget, men en stor del av lönen för de första 14 dagarna eller övrig permitteringstid som uppgår tillöver 30 dagar per år bekostas av arbetslöshetskassorna. Det är naturligtvis en kostnad som egentligen till stor del drabbar också dem som permitteras. Arbetsköparna utnyttjar alltså det här institutet, och därför föreslår vi återigen en lagstiftning som förbjuder detta. Nu säger utskottet att det i regeringskansliet finns en beredningsgrupp som har fullt upp att göra. Den får det ena uppdraget efter det andra på arbetslivsområdet. Något resultat har vi dock inte sett än. Samtidigt skall arbetsmarknadens parter återigen försöka lösa denna fråga. Med erfarenhet av tidigare avtalsförhandlingar och med vetskap om de ståndpunkter som parterna har kan jag säga att de inte lär kunna lösa den på ett sätt som tillfredsställer dem som drabbas av permitteringarna. Det enda vettiga här är därför att man täpper till denna lucka i lagen och att riksdagen fastslår att full lön skall utgå från första permitteringsdagen. Utskottet anser tydligen att vpk-motionen inte är till fyllest. Jag vill därför fråga utskottets majoritet: Vad är det som skall till ytterligare? Tänker man ta de initiativen? Om inte parterna träffar något avtal, kommer det då ett förslag? Är det ett löfte, eller skall — som vanligt — beredningsgruppen lastas på ytterligare ett uppdrag, så att ni kan hänvisa till den under den fortsatta socialdemokratiska regeringstiden? Är det den funktionen som denna beredningsgrupp skall ha, eller vad tänker man göra? Tänker man verkligen ingripa, eller är detta bara ett sätt att glida undan? Vpk har ytterligare ett yrkande i reservationen 2. Det gäller att de som har deltid i första hand skall erbjudas heltidsanställning när ett företag skall utöka sin personalstyrka. Utskottet har också behandlat en motion om luckor i lagen om anställningsskydd, LAS. Anställda som har blivit avskedade har förtur till anställning om produktionen vid företaget fortsätter. Nu händer det emellertid att en entreprenör tar över när ett företag lägger ned produktionen. I just den situationen — när en entreprenör tar över — gäller inte längre LAS. Då gäller inte den turordning och återanställningsrätt som LAS föreskriver. På detta sätt utnyttjar arbetsköparna möjligheten att gå förbi LAS, som därmed urholkas. Alf Wennerfors har därför alldeles rätt — LAS ger ingen garanti för arbete. I den socialdemokratiska motionen 661 föreslås att paragraf 25 i LAS som reglerar företrädesrätten till återanställning, skall ses över, så att denna lucka täpps igen. Utskottet säger sig hysa sympati för den här socialdemokratiska motionen. Utskottet anser att den är mycket viktig och beklagar att lagen kan kringgås på detta sätt. Men samtidigt godkänner utskottet arbetsköparnas oinskränkta makt att bestämma över produktionens inriktning och omfattning. Utskottet hänvisar också till medbestämmandelagen — det är med hjälp av den som arbetarna skall klara av det här problemet. Jag frågar mig: Var i medbestämmandelagen finns de instrument som de arbetande behöver för att komma åt de entreprenörer som tar över och kringgår turordningen? Det vill jag fråga utskottets talesman. Sympatin för dem som man i den första meningen ömkade är inte mycket värd om man egentligen inte vill göra en översyn för att hjälpa dem som blir avskedade och ställs på undantag av dessa entreprenörer. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.